Fru talman! Jag skall inte gå in i diskussionen mera, men jag vill bara göra ett tillrättaläggande. Fru Rydings påstående att UKAS-reformens tillkomst inte föregicks av remissbehandling är helt felaktigt. Förslaget från UKÄ var ute på en mycket omfattande remissbehandling, dvs. löntagarorganisationerna och en lång rad statliga myndigheter förutom universitetsmyndigheterna. Ärendet var sålunda i vanlig ordning förberett.
Fru talman! I den mån man gjorde remissbehandling, tog man inte någon hänsyn till vad som hade framkommit under denna.
Fru talman! Det påstående fru Ryding sist gjorde är också helt felaktigt. Det förslag som riksdagen hade att ta ställning till var i mycket hög grad påverkat av den remissbehandling som universitetskanslersämbetets förslag hade varit föremål för.
Fru talman! Om man efter en remissbehandling lägger fram ett helt reviderat förslag som kommer att kallas PUKAS och inte därefter remissbehandlar detta förslag, kan jag inte finna att själva PUKAS förslaget blivit remissbehandlat.

Ärade talman! Den föreliggande propositionen och utskottsbetänkandet upptar ju i huvudsak den överenskommelse som träffades förra året och som i år skall fullföljas. Men utöver detta innehåller denna proposition en del saker som jag gärna vill hälsa med tillfredsställelse. Jag syftar då på stödet till mjölkproduktionen vid begränsat utvecklingsbara jordbruk. Jag syftar på statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruket som vi under flera år begärt men som riksdagen inte gått med på hittills. Jag tycker även att ökningen av sockerbetsodlingen på Gotland och Öland är en sak som jag gärna ser med tillfredsställelse. Jag tycker att det är en förnuftig och realistisk linje som jordbruksministern har slagit in på, när han fortsätter med sina tidigare initiativ och låter utreda sådana detaljer inom jordbrukspolitiken som tid efter annan har visat sig behövliga. Flera sådana utredningar har ju redan passerat riksdagen och omgestaltats i praktiken. Vi har också från centerns sida i motioner till årets riksdag, liksom tidigare, pekat på vissa andra detaljer som vi tycker bör göras till föremål för utredningar. Jag hänvisar därvidlag till reservationen 2. I propositionen har emellertid herr statsrådet aviserat en kommande utredning, men han har inte angivit vad den utredningen skall syssla med. Från vår sida vill vi att denna skall begränsas till sådana detaljspörsmål som jag nyss har antytt, men den bör enligt vår mening inte beröra grundprinciperna för den nuvarande jordbrukspolitiken. Med de grundprinciperna menar jag då inkomstmålsättningen, rationaliseringsmålsättningen och prissättningssystemet. I de frågorna nådde vi ju enighet 1967. Vi menar att jordbruket inte bör oroas med den ovisshet som följer, om sådana frågor skall tas upp igen till prövning efter bara fem års giltighet. Tyvärr har det inte varit möjligt att i utskottet bli överens om ett sådant uttalande. Jag vet nu inte, om det är vpk-motionen om lågprislinje eller det är uttalanden från LO-håll och SSU-håll om just denna sak som gör att man inte vågar stå för tidigare ståndpunkter. Jag låter det vara osagt. Men ifrån de håll jag har nämnt och för all del från andra håll också har man i sammanhang med detta krav även påtalat att vi borde kunna sänka vår självförsörjningsgrad nedåt mot 70 procent eller 60 procent — t.o.m. större sänkningar har varit på tal. Det skulle vara liktydigt med en bristfällig beredskap. Det skulle innebära en ökad förstörelse av landskapsbilden och även risk för dåliga och giftbemängda importvaror. Vi säger från oppositionspartierna bestämt nej till de här kraven. Vår självförsörjningsgrad är allaredan nu så pass låg att den inte tål någon ytterligare sänkning. Den lär nu ligga vid 80—85 procent, men vid en avspärrning skulle den sannolikt vara avsevärt lägre på grund av bristande lagerreserver. Vi bör därför enligt vår mening i stort sett producera vårt eget behov av sådana livsmedel som kan produceras i vårt land. Nu motiverar man såväl en sänkning av vår försörjningsberedskap på livsmedelsområdet som i andra sammanhang, t.ex. beträffande vår försvarsberedskap, med att vi har ett lugnare utrikespolitiskt läge numera. Jag tror att man skall vara blind på bägge ögonen och därtill döv om man inte skall upptäcka den situation som råder ute i världen. Vi bör i vårt land ha råd till att både försvara oss och försörja oss. Men det ser ibland ut, tycker jag, som om vi under nuvarande regim alltmer driver mot en situation, där vi kan liknas vid en person som har köpt en så dyr bil att han inte har råd att försäkra den. Han kör så länge det går. Vi betraktar också en generell lågprislinje som helt otänkbar. Den frågan utreddes av 1960 års jordbruksutredning men avvisades av denna. Den behandlades vid förra årets riksdag, men förslaget avslogs av riksdagen. Det har inte skett någonting sedan dess som ger anledning till ändring av den ståndpunkten. En lågprislinje skulle i dag sannolikt kosta minst 3 miljarder. Det skulle kanske nödvändiggöra en ytterligare höjning av momsen med kanske 4 å 5 procent. Men det finns också andra negativa faktorer sammanknippade med ett lågprissystem, bl.a. att de länder som är medlemmar av EEC eller blir det — t.ex. Danmark — skulle kunna sälja sina egna jordbruksöverskott med hjälp av EEC:s exportstöd. Sedan skulle dessa länder i Sverige kunna köpa sitt eget behov av livsmedel till världsmarknadspris tack vare svenska skattesubventioner. Ett lågprissystem skulle även bryta mot nuvarande rationaliseringsmålsättning. Det skulle kräva en omfattande kontrollapparat för att förhindra missbruk. Allt detta blir kostnader som kommer utöver de 3 miljarderna. Det är därför ganska naturligt att man såväl från Lantarbetareförbundet och Livsmedelsarbetareförbundet som från jordbrukets organisationer har avstyrkt en sådan förändring av prissystemet. Jag kan nämna att även LO:s främste jordbruksexpert har bestämt avrått från ett sådant system. I jordbruksutskottets betänkande hänvisas till ett uttalande från 1967 av dåvarande jordbruksministern, som säger att lågprislinjen skulle ha avsevärda fördelar därigenom att den skulle innebära en mindre belastning för de lägre inkomsttagarna. Ja, det beror ju helt och hållet på hur man finansierar ett sådant system. Som jag nämnde skulle vi sannolikt inte ha någon annan väg att gå än över ökad moms för att ta in de 3 miljarderna. Men det skulle då komma att betyda att de lägre inkomsttagarna kom att drabbas proportionellt hårdare än andra, alltså raka motsatsen till vad som står i utskottets betänkande. På senare tid har en debatt kommit i gång kring prisstegringarna, och då särskilt på livsmedel. Med undantag för de inkomstförbättringar som låginkomsttagarna inom livsmedelssektorn, jordbrukarna, förädlingsarbetarna och distributionspersonalen, har fått, så är det tre andra faktorer som bär en avsevärt större skuld till prishöjningarna. Det är för det första den ökade momsen, för det andra inflationspolitiken och för det tredje de inkomstförbättringar för vissa grupper som varit tre gånger högre än produktionstillväxten. Vad det gäller den sistnämnda anledningen till prisstegringarna föreligger det ju ett avtal mellan två parter, som förmodligen bedömt överenskommelsen med tanke på eventuella verkningar. Den skall därför i och för sig inte kritiseras, men vi måste bestämt reagera, när man efteråt, då verkningarna slår igenom i priserna, söker förtiga dessa fakta och endast riktar sig mot jordbruket.

Det har gång på gång påvisats från riksdagens talarstol och även från annat håll hur relativt litet jordbrukarnas andel betyder i de slutliga kostnaderna för livsmedel. Men detta tycks vara helt omöjligt att fatta för vissa personer. Det är möjligt att man inte vill fatta det. Den 13 april i år kungjorde t.ex. priskontrollnämnden resultat av sin undersökning av livsmedelspriserna för mars månad och för första kvartalet i år. Rubrikerna i de tidigare nämnda tidningarna meddelade då, att nu har matpriset stigit med 4,3 procent under detta kvartal. Och så framhöll man jordbruksavtalet såsom varande skuld till detta. Men man redogjorde inte för sammansättningen av prisökningen. Endast 1,3 procent härrörde från jordbrukets avräkningspriser. Mer än dubbelt så mycket av prisstegringen, eller hela 3 procent, får sökas på annat håll. Men det talades det inte om. Av en beräkning som har gjorts inom jordbruksnämnden framgår att från regleringsåret 1966/67 fram till den 1 juli 1971, alltså i fjol, ökade livsmedelspriserna i konsumentledet med cirka 2 600 miljoner kronor på svenska jordbruksprodukter. Av den ökningen berodde 1 000 miljoner på ökad moms, förädling och distribution tog 1 100 miljoner, till jordbruket gick endast 400 miljoner och av det beloppet stannade 100 miljoner hos jordbrukarna som nettoinkomst. Under tiden från regleringsåret 1966/67 fram till den 1 mars 1972 var denna prisstegring ungefär 3 000 miljoner, varav jordbruket fick 400 miljoner. Jordbrukarnas avräkningsprisindex steg under denna tid t.o.m. 1971 med 7,4 procent, medan konsumentprisindex för samma tid steg med 26,1 procent. Jordbrukets reella avräkningsprisindex, dvs. det som blir över och är den verkliga behållningen för jordbruket, sjönk under åren 1967 till 1970 med ungefär 8,4 procent, samtidigt som livsmedelskostnadsindex steg med 17,2 procent. Detta är ett strålande bevis på vad inflationspolitiken kan åstadkomma. Det finns därför knappast anledning att hytta med knytnäven mot jordbruket så som en framstående representant för ett fackförbund ansåg sig kunna göra en gång här i kammaren. Däremot är det ganska förklarligt, om man är kritisk främst mot momsens fördyrande inverkan på livsmedlen. De svenska jordbruksprodukterna är inte dyra, när de lämnar producenten. Vi borde ha råd att betala dem med det pris det kostar att producera, särskilt som de lägsta låginkomsttagarna finns på jordbrukets område. Men tyvärr är det så att livsmedlen är ett av våra mest priskänsliga områden. Därför kastar man blickarna särskilt skarpt mot det hållet. Det man dock främst borde rikta anmärkning emot är den automatiska belastning som momsen utgör. Därför måste vi gå in för en differentiering av den skatten. Det kan inte vara svårare att göra det hos oss än vad det är i andra länder där man har ett sådant system. Nu står vi inför nya prisstegringar igen. Den del av jordbruksavtalet som skall effektiviseras innevarande år enligt propositionen representerar som vi alla vet en summa på 134 miljoner kronor, varav 104 miljoner skall läggas på mjölken genom ett med 3 öre höjt producentpris. Detta beräknas medföra cirka 6 öres höjning i konsumentledet. Därtill kommer så inflationsregelutlösningen den 1 juli, som beräknas kräva ytterligare ungefär 200 miljoner kronor. Om ungefär samma fördelning göres med cirka 100 miljoner kronor till mjölkpriset, kommer det inom en relativt kort tidrymd att stiga med 10—12 öre per liter. Framför oss har vi sannolikt ytterligare prisjusteringar under avtalstiden. Huruvida dessa skall innebära fortsatta prisökningar sammanhänger åtminstone delvis ganska mycket med den politik som regeringen kommer att föra. Kan man stoppa inflationen, blir det inga prisökningar, och det vore bäst så. Finansieringen av årets prisreglerande åtgärder skall följa tidigare beprövade metoder, som innebär att vi dels tar ut högre priser i konsumentledet, dels tillför pengar från annat håll — från statskassan i huvudsak — för att dämpa eller förhindra ytterligare prishöjningar. Så har vi gjort länge. För regleringsåret 1969 71 var motsvarande summa ca 45 miljoner kronor. Förra året subventionerade vi konsumenterna av mjölk med ca 96 miljoner kronor. I nu föreliggande proposition föreslås ca 55 miljoner kronor utanför ramen för detta syfte. Det är vad man kan kalla ett mellanprissystem som här tillämpas. Samma system använder sig jordbruksministern av när det gäller att subventionera konsumenterna av fårkött, där subventionen är 8 miljoner kronor. Och på samma sätt tillföres sockerpriset 2 miljoner kronor. Men om det skall vara helt riktigt, skall man utöver dessa nya pengar egentligen också räkna in de flera hundratal miljoner som under tiden har kommit från prisregleringskassorna. De har nämligen fyllt samma funktion att verka som en dämpning av konsumentpriserna, vilka annars hade blivit högre. Jag tycker emellertid att det är en helt riktig politik som jordbruksministern för; vi har varit eniga om den. En subvention åt mjölkkonsumenterna kan också försvaras av den anledningen att under de senaste tio åren har mjölkkonsumtionen i kalorier räknat endast ökat med 4 procent, under det att konsumtionen av öl och läsk har ökat med 84 procent. I värde räknat har mjölken ökat med 63 procent men öl och läsk med 217 procent. Det är alltså även ur folkhälsosynpunkt riktigt att uppmuntra konsumtion av mjölk. I reservationen 1 har från folkpartiet och centerpartiet tagits upp ett förslag som tidigare framförts i syfte att genom tillskott av statsmedel dämpa de nu aktuella prishöjningarna på mjölk. Tyvärr har detta förslag mottagits mycket onådigt från regeringspartiets sida och föranlett de mest anmärkningsvärda uttalanden därifrån. Inte minst tycks vissa statsråd och även f. d. sådana helt ha tappat kontrollen över nerverna. Att använda statsmedel i prisdämpande syfte är ju ingen nyhet; vi har gjort det länge. Redan i januari förra året liksom i år har vi från centerns sida i motioner begärt åtgärder i syfte att med användande av s.k. produktneutrala åtgärder dämpa prisstegringarna. Därvid pekade vi också på användandet av statsmedel. Men detta krav väckte ingen som helst uppmärksamhet, då det framfördes motionsvägen. När centerledaren den 1 mars i finansdebatten påminde om dessa motioner och om möjligheterna att tillföra statsmedel, mötte det däremot en mycket hård kritik från finansministerns sida. Han tog bestämt avstånd och sade att det skulle strida mot jordbruksavtalet, det skulle vara fysiskt omöjligt att införa något sådant i det nuvarande systemet. Och för övrigt, sade han, finns det inga pengar till det. Trots detta kallade jordbruksministern en vecka senare, den 8 mars, till sig jordbrukets företrädare och föreslog dem att avstå från en prishöjning på mjölk i samband med inflationsregelns utlösning den 1 juli. I stället skulle jordbrukarna erhålla låneoch bidragsmöjligheter för upprustning av ladugårdar med motsvarande belopp. Jag förmodar att jordbruksministern skulle ta dessa pengar just av statsmedel, trots att finansministern sagt att det inte fanns några sådana tillgängliga. Det förefaller i varje fall av tidningsreferaten som om det var meningen. Om man utgår ifrån att denna regelutlösning kommer att röra sig om ca 200 miljoner kronor och att hälften därav, dvs. 100 miljoner kronor, kommer att läggas på mjölken, skulle jordbruksministerns initiativ betyda en dämpning av mjölkpriset i konsumentledet med ungefär 6 öre. Emellertid avvisades detta förslag från jordbrukarnas sida av lätt förståeliga skäl. Bidraget skulle nämligen endast tillkomma dem som hade råd och möjlighet att investera, medan samtliga mjölkproducenter skulle drabbas av denna prissänkning på 3 öre. I regeringspartiets tidningar lovordades detta jordbruksministerns initiativ i höga tonarter. I tidningarna såg man dagen efter, dvs. den 9 mars, stora rubriker som talade om att nu skulle regeringen ta krafttag mot prisstegringarna på livsmedel. I texten framgick det klart att det gällde att med statsmedel dämpa eller förhindra en väntad prisstegring. Denna prisdämpning i konsumentledet var alltså den 9 mars på förmiddagen en stor händelse och ett berömvärt initiativ av regeringen. Men tonen ändrades totalt, när centerledaren samma dag på eftermiddagen framlade en annan och mera realistisk lösning och föreslog en dämpning med 10 öre per liter mjölk, samtidigt som han redovisade att pengarna skulle kunna tas in genom ökad skatt på öl. Nu var det inte fråga om några lovord längre. Nu talade tidningarna om taskspeleri — dubbelspel, sade jordbruksministern; plotteri med pengar, sade statsministern — opålitlighet, svek mot jordbrukarna m.m. Hur skall denna skillnad i reaktion från regeringspartiets sida kunna förklaras? Principen var ju precis densamma i jordbruksministerns förslag och i centerledarens förslag. Det gällde i båda fallen att med statsmedel dämpa den prisökning på mjölk som var att vänta. Jordbruksministern ville som sagt dämpa den prisstegring som skulle komma genom inflationsregelns utlösning, och den kunde teoretiskt beräknas till ungefär 6 öre. Centerns förslag utgick ifrån att man skulle dämpa både denna ökning, som hade samband med inflationsregeln, och den som nu är aktuell. De 200 miljoner kronor som centern och folkpartiet yrkar på avser alltså två prisjusteringar. Jordbruksministerns förslag avser bara en sådan. Nu efteråt, när besinningen bör vara återställd, kan vi kanske vara överens om att det var ganska onödigt att brusa upp på det sättet som gjordes från regeringssidan, från herrar statsråd, från tidningarna och från andra håll. Skillnaden mellan jordbruksministerns utspel och centerns förslag kan knappast förändra bilden från den ena dagen till den andra — från högsta klokskap till taskspeleri, lurendrejeri eller plotteri. Jag tycker det borde kännas genant att ha tagit till sådana invektiv som man gjorde vid det tillfället och fortsatte med ganska länge. Jordbrukets företrädare har sagt att de inte har något att erinra mot lösningar av den här typen. Det skulle också förvåna mig mycket om man inte inför den stundande inflationsregelns utlösande kommer att diskutera just sådana lösningar som vi har föreslagit i våra motioner, dvs. produktneutrala lösningar. Vi har egentligen i vårt land aldrig haft någon renodlad högprislinje, utan vi har närmast följt vad man kan kalla en mellanprislinje. När vänsterpartiet kommunisterna i sin motion säger att vi har en extrem högprislinje så är det alldeles felaktigt. Jag tror att vi även i fortsättningen liksom hittills kommer att ha en mellanprislinje. Därför är det enligt min mening bäst att se realistiskt på dessa problem och undvika onödigt partipolitiskt käbbel. Ingen har förmåga att alltid rätt kunna bedöma den aktuella situationen, och ingen har heller rätt att fördöma andras förslag såsom förkastliga. Till sist vill jag erinra om vad som står i vår reservation 2 om den stora inkomsteftersläpning som jordbrukets folk ännu dras med. Det är på tiden tycker jag att riksdagens löfte från år 1967 om samma inkomst och levnadsstandard åt jordbrukets folk som andra jämförbara grupper infrias. Ärade talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort.

Herr Hansson i Skegrie menade att det inte kunde ske på annat sätt än att man tillförde budgetmedel. Får jag erinra herr Hansson i Skegrie om att jag i propositionen har föreslagit att man skall ta in 25 miljoner kronor plus 30 miljoner kronor av införselavgifter, som alltså fanns till förfogande för att förbilliga mjölken. Min tanke var att man skulle kunna använda delar av dessa pengar för detta ändamål. Det var inte alls tal om att ta några nya pengar över budgeten. Att sedan mitt möte med jordbrukarna utlöste en aktivitet utan like hos herrar Fälldin och Helén — där den förre föreslog att mjölkpriset skulle sänkas med 10 öre och den senare med 20 öre — det kan inte jag hjälpa. Det berodde väl på en felbedömning från deras sida av vad som hade försiggått mellan jordbrukarnas företrädare och mig. Har vi nu träffat ett avtal med jordbrukarna som skall gälla i tre år och det avtalet medför prisstegringar, då kan man inte gärna utan vidare anslå 200 miljoner kronor av budgetmedel för att förbilliga mjölken om man Nr 89 inte samtidigt är beredd att anslå det beloppet också kommande år. Eljest Fredagen den måste man ju räkna med en chockartad höjning av mjölkpriset när man 26 maj 1972 inte längre har de där pengarna. ÄRR SSE SNR Det som är intressant att konstatera — det skall bli det enda jag Reglering av priserna på jordbruks ytterligare säger — är att här har centerpartiet och folkpartiet föreslagit att man skall höja skatten på öl för att finansiera ett minskat mjölkpris. Men de där ölpengarna skall ni ju ha till så väldigt mycket annat — till att finansiera presstödet, försvarskostnaderna, barnbidragen och mycket annat. Sådant går inte i längden. Hade jag varit företrädare för jordbrukarna i den här kammaren skulle jag ha sagt mig: Jag kan inte gärna — som herr Hansson i Skegrie — driva den linjen att jordbrukarna får alldeles för dåligt betalt för sina produkter och konsumenterna får betala alldeles för mycket och sedan försöka slinka undan med att det beror på momsen. Momsen är inte en företeelse som är unik för jordbruksprodukterna. Momsen får vi betala på alla produkter som vi över huvud taget konsumerar. Man kan nämligen inte sitta på tre stolar och först säga att jordbrukarna får för litet betalt, konsumenterna får betala för mycket, och sedan skall man då av budgetmedel som man inte har minska priset på jordbruksprodukter. Samtidigt manar dessa partier till mycket sträng sparsamhet med statens medel. Det enda riktiga är att ta de priser som blir en konsekvens av avtalet, och det är vad propositionen innebär.

Ärade talman! De här 25 miljonerna som statsrådet talar om blev vi överens om förra året; det står inskrivet i förra årets jordbruksproposition, och de kan väl knappast användas på det här sättet nu. Men jag har ett referat från tidningen Arbetet i Malmö, där man slår upp nyheten att prishöjningarna nu skall bromsas av regeringen. Tidningen skriver: ”Nu har regeringen ingripit för att dämpa vidare matprisökningar! ” — ”Regeringen är redo att betala en del av dem via statskassan. På så sätt slipper konsumenterna höjda matpriser! ” Längre fram i artikeln fortsätter man: ”Samtliga dessa kostnader ska alltså enligt jordbruksavtalet tas ut via ökade priser i konsumentledet. Det är den linje en enhällig riksdag beslutat om. Men nu vill regeringen i stället för ökade matpriser ta dessa pengar från statskassan dvs. från skatterna.

— ”Det är alltså regeringens svar på den massiva aktionen mot de höjda matpriserna.” Läser man referaten av vad jordbrukets representanter har uttalat får man också den uppfattningen att det gällde just inflationsregelns finansiering.
Fru talman! Får jag be herr Hansson i Skegrie läsa på s.8 i jordbruksutskottets betänkande, där det talas om 30 nya miljoner kronor som jag föreslår skall användas att förstärka regleringsekonomin för mjölk och mejeriprodukter eller på annat sätt stöda mjölkproduktionen och vad därmed hör samman. Med den fullmakten kan man fortfarande, om bönderna så accepterar, stöda investeringar. Vad beträffar sammanträdet med jordbrukarna så kan jag inte hjälpa vad alla tidningar skriver. Men det var ett långsiktigt resonemang vi också förde. Det är ju inte så värst lönande att nyinvestera i mjölkproduktionen, och hur skall man på lång sikt kunna få det lönande utan att konsumenterna belastas alldeles för mycket? Vidare diskuterade vi principiellt huruvida man kunde med statsmedel subventionera investeringarna. Det var alltså en principiell diskussion på lång sikt, men för dagen hade jag 30 miljoner kronor som kunde användas för ifrågavarande ändamål, om jordbrukarna hade accepterat detta.
Ärade talman! De pengar som utgått enligt propositionen har ju anvisats på samma sätt som under många år tidigare, då statsmedel använts för att begränsa prishöjningarna för konsumenterna. Det kan inte vara felaktigt om ett sådant förslag kommer från annat håll än från regeringen. Men sedan tycker jag att regeringen gör det litet besvärligt för sig. Förra året kom vi överens om att jordbruket skulle ge stöd till upprustning av begränsat utvecklingsbara jordbruk. Nu säger statsrådet att det är de pengarna han avsåg i detta sammanhang. Statsrådet menar alltså att jordbrukarna själva skulle avstå från en inkomstförbättring som de till följd av inflationsregeln har rätt att få den 1 juli. Det var inte vidare vackert, herr statsråd, att räkna på det sättet.
Fru talman! Min pedagogiska förmåga är måhända inte så väl utvecklad. Det är två olika ting som herr Hansson i Skegrie talar om. Stödet till smärre icke utvecklingsbara jordbruk är en helt annan sak, som jag inte har diskuterat i detta sammanhang. Det är en åtgärd som skall genomföras. Vad jag diskuterade var huruvida jordbrukarna kunde acceptera att de pengar som kunde användas till mjölkreglering i stället kunde utnyttjas för att subventionera byggandet av nya båsplatser. Det accepterade inte jordbrukarna, av de skäl som herr Hansson i Skegrie här själv anförde, nämligen att det inte skulle ge något åt de gamla jordbrukarna, som inte hade anledning att investera, utan endast gynnade dem som skulle investera nu. Det är alltså alldeles klart att herr Hansson blandar ihop två olika frågor. Stödet till icke utvecklingsbara jordbruk är en sak för sig — vad det nu gäller är något nytt, som skulle beröra även storjordbrukare med planer på att göra tillbyggnader.

Fru talman! Vi är nu inne i ett jordbrukspolitiskt mellanår. Vad som här diskuteras är ju den prisuppgörelse som bygger på den i fjol antagna treårsuppgörelsen, som innebar en viss anpassning till utvecklingen. Det är bra att jordbruksministern och utskottet har tillmötesgått vårt sedan några år återkommande önskemål om att anslaget för bidraget till luftoch vattenvårdande åtgärder inom industrin också skall få användas inom jordbrukets och trädgårdsnäringens verksamhetsområde. Jag är övertygad om att anslaget kommer att bli till gagn även på detta område liksom det har varit på den sektor där det har fungerat sedan några år tillbaka. Beträffande förslaget angående stöd till rationaliseringsåtgärder inom mjölkproduktionen vid vissa begränsat utvecklingsbara jordbruksföretag vill jag säga, att jag hoppas det skall bli till nytta för såväl de berörda företagarna som vår försörjning med den oumbärliga mjölken. Det viktigaste skälet för mig att vid såväl fjolårets som detta års riksdag i motioner yrka på undersökning av verkningarna av den jordbrukspolitik vi beslutade om 1967 har varit den oro jag känt inför utvecklingen på mjölkproduktionens område. En rad faktorer har tydligt pekat på att utvecklingen skulle kunna leda till bristproblem, som kunde bli svåra att komma till rätta med om man inte grep in i tid. Jag tycker att jordbruksministern skall ha en liten blomma för det grepp som han har tagit här. Det skall kanske inte vara en smörblomma, eftersom vi ju inte vill ha ett smörberg igen, men varför inte en liten vitklöverblomma — vitklövern lär ju vara bra för mjölkproduktionen. Sedan får väl utvecklingen visa om åtgärderna räcker till eller om ytterligare stimulans kan behövas framöver. Den reservation som berör mjölkpriset innebär att centerpartiet och folkpartiet av sociala skäl vill anslå 200 miljoner kronor för att under nästa budgetår dämpa mervärdeskattens prishöjande effekt på konsumtionsmjölken. Fram till senare delen av fjolåret minskade mjölkproduktionen snabbt på grund av den dåliga lönsamheten. Efter den överenskommelse som träffades mellan lantbrukarna och statens jordbruksnämnd och som sedan godkändes av förra årets riksdag har produktionsnivån stabiliserats.

Det är avigsidan av den nuvarande utvecklingen, inflationen, den levnadskostnadsfördyring som särskilt drabbar barnfamiljerna, vi i någon mån vill komma till rätta med. Vi har därvid valt vägen att via budgeten anslå medel för att till en del ta bort momsens prisfördyrande verkningar. Barnfamiljerna kan av välkända skäl inte avstå från att konsumera mjölk. Det finns således enligt vår mening särskilda skäl att ingripa i prisbildningen på konsumtionsmjölk. Jag vill också i detta sammanhang understryka att vi har varit angelägna om att icke rubba principerna för det löpande jordbruksavtalet. När det gäller omfattningen av det utredningsarbete som jordbruksministern aviserar har jag för min del den uppfattningen att det i huvudsak bör bygga på de grundprinciper som antogs av riksdagen 1967 efter ett långvarigt och grundligt utredningsarbete. Att nu så här kort tid efteråt dra i gång en omfattande, tidskrävande och dyrbar utredning, med därav följande ovisshet för näringens utövare, kan näppeligen vara lämpligt. Att inventera erfarenheterna från utvecklingen efter 1967 och därifrån dra slutsatser för den framtida politiken torde, som jag ser det, vara det mest rationella. Sist en personlig reflexion. När vi år 1967 behandlade jordbrukspolitiken, fanns den blivande anknytningen till den gemensamma europeiska marknaden med i blickfältet, och vi var alla besjälade av uppsåtet att söka ordna vår jordbrukspolitik på ett sätt som skulle underlätta samarbetet med EEC. Nu blir sannolikt anslutningsformen inte sådan som man väntade då, men jag tror trots detta att det kan vara av stort värde att vi söker forma en jordbrukspolitik som någorlunda harmonierar med Gemensamma marknadens sätt att lösa sina jordbruksfrågor. Inte minst om våra EFTA-partners Storbritannien, Danmark och Norge går in som medlemmar i EEC kan det vara ett intresse för oss här i landet att även på detta område hålla oss med bestämmelser som gör att vi i möjligaste mån kan undvika gränsproblem, även om sådana ändå inte kommer att utebli. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Fru talman! I och för sig är det ju en aning förbryllande att vi när vi nu skall behandla en proposition angående prisavtalet skall ha en så pass animerad jordbrukspolitisk debatt som vi har, eftersom detta som herr Antby nyss sade är i prishänseende ett mellanår. Vi har ett löpande jordbruksavtal, och för några månader sedan torde det ha varit mycket få människor här i landet som kunde förutse att man skulle få en jordbrukspolitisk debatt av den karaktär som vi har haft och som vi har här i dag. Orsakerna ligger som jag ser det inte alls på det jordbrukspolitiska området, utan detta är en utlöpare av de störningar som vi har i svensk ekonomisk politik över huvud taget, där man har fått störningar inom näringslivet i dess helhet. Det är helt naturligt att dessa störningar också fortplantats till jordbruksnäringen med vissa konsekvenser. Framför allt har vi — det kommer vi att diskutera här i riksdagen i nästa vecka — problem i vad gäller den ekonomiska politiken kontra skattepolitiken. Jag vågar hävda att vad som har initierat debatten är helt enkelt vådorna av den socialdemokratiska högskattepolitiken som innebär att konsumenterna, löntagarna, under det gångna året visserligen nominellt fått betydande löneökningar och rent formellt lönehöjningar i relation till höjningarna på livsmedel. Men tar man i beaktande de effekter som det nuvarande skattesystemet fått har det visat sig att konsumenterna trots de nominella löneökningarna fått ett minskat konsumtionsutrymme. När man kommer in på ett sådant grundkonto i livsföringen som livsmedelsposten är, slår det mycket hårdare. Vi vet också att det i början av detta år bildades opinioner som också tog sig kraftfulla uttryck just från konsumenthåll. Det olyckliga i det läget är att det var jordbruket som blev slagpåse i den debatten. Herr Hansson i Skegrie har utvecklat att jordbrukspolitikens roll i detta sammanhang inte alls är dominerande. Det är andra faktorer som inverkar, och jag skall inte utveckla detta ytterligare, utan i det avseendet kan jag helt instämma med vad utskottets ordförande här anfört. Men man kan inte driva jordbrukspolitik improviserat utefter det politiska skeendet i andra avseenden, utan den måste vara långsiktig. Vi har ett jordbrukspolitiskt beslut från 1967 där vi i och för sig var oense i vissa frågor, men i vissa ting hade vi en samstämmig uppfattning. Det grundläggande är att jordbrukarna skall få inkomstlikställighet. Det är alltså vår strävan. I det fallet har jordbruksavtalet hitintills inte åstadkommit den förbättring som vi hade hoppats på. Vi hade ett annat moment i det ursprungliga jordbrukspolitiska beslutet, nämligen att man skulle ha en prispress. Just av sociala skäl skulle livsmedelspriserna inte tillåtas stiga i samma omfattning som prisutvecklingen i övrigt angav. Man kan säga att den principen korrigerades på förslag av jordbruksministern redan under föregående år, och det är bara att notera med tillfredsställelse. Vi kan säga att vi för att åstadkomma inkomstlikställighet och förbättra de sociala förhållandena för utövande av jordbruksnäringen har varit överens om att högprissystemet är det naturligaste och effektivaste instrumentet. Nu har vi fått en debatt om principerna för prissystemet, och från olika politiska riktningar har man framfört uppfattningen att vi skulle gå över till ett lågprissystem. Herr Hansson i Skegrie har i det fallet uttryckt synpunkter som jag i stort sett kan instämma i. Benämningen högprislinje, som vi använder oss av, låter språkligt litet negativt. Det hade varit mer adekvat att uttrycka det så att vi skall ha ett kostnadstäckningssystem inom jordbrukets område. Vilket system vi än har är det i alla fall konsumenterna som skall betala, och då är det i princip bättre att de betalar på det rätta kontot, så att de vet vad de betalar. Genom att låta människorna betala i andra former lurar man dem bara. Därför vill jag för egen del och för mitt partis del deklarera att vi bestämt hävdar att vi bör behålla det prissystem som vi har i dag. I debatten här har talats om modifieringar. I och för sig kan det diskuteras huruvida det verkligen är fråga om ett modifierat högprissystem. Ser man till de totala livsmedelskostnaderna finner man att det är marginella summor som går ut andra vägar. Här har också diskuterats mjölkpriset. Det föreligger ett förslag om att statsmakterna skulle gå in med subventioner som skulle innebära en frysning av konsumtionsmjölkspriset under löpande avtalsår. Jag har tillsammans med herr Hedin i ett särskilt yttrande redovisat att vi från vårt partis sida i dag inte är beredda att gå den vägen. Vi hävdar att mjölken trots allt är ett relativt billigt livsmedel om man ser till näringsvärde osv. Vi anser därför att priset inte är orimligt högt i förhållande till produktionskostnaderna — snarare tvärtom. Vi förstår fuller väl att just barnfamiljerna kan få det bekymmersamt därför att för deras del är just konsumtionsmjölken en tung post i budgeten. Men detta hävdar vi är en följd inte av jordbrukspolitiken utan av skattepolitiken. Därför har vi i en partimotion till årets riksdag krävt att den tillsatta skatteutredningen får i uppdrag att med förtur ta upp frågorna om framför allt barnfamiljernas ställning. Vi förordar även att utredningen med förtur förutsättningslöst prövar möjligheterna till en differentiering av mervärdeskatten. Vi är alltså i princip beredda att söka finna lösningar som möjliggör lägre kostnader för vissa livsmedel. Men vi vill sätta in frågan i dess riktiga sammanhang, som vi anser är skattesammanhanget. Eftersom vi vill driva linjerna klart och entydigt har vi inte velat göra detta till en jordbrukspolitisk fråga. Vi har, vågar jag påstå, tyvärr fått en vulgärdebatt på detta område, och med ett sådant här system kan det måhända bli en låsning som är svår att komma ur. Jag hoppas alltså att skatteutredningen ges möjlighet att undersöka dessa frågor. I övrigt kan man väl förutsätta att även den jordbruksutredning som är aviserad kommer att ta upp dessa frågor på sin arbetsordning. Inom moderata samlingspartiet finner vi det tillfredsställande att jordbruksministern avser att tillsätta en jordbruksutredning. På det sättet kan vi få en analys av jordbrukspolitiken. En sådan har vi krävt tidigare här i riksdagen. Nu har vi haft ett jordbrukspolitiskt principbeslut som har verkat i fem år. De basförutsättningar som gällde när det beslutet fattades — de är alltså från 1960, när den förra utredningen tillsattes — är i många avseenden inte längre giltiga. Man kan alltså konstatera hur det har verkat och se om man kan göra modifieringar. Jag vill slå fast att i vad gäller de grundläggande principerna är jag helt enig med herr Hansson i Skegrie om att det inte finns någon som helst anledning att rucka på dem. Men det finns vissa frågor som är angelägna att ta upp, och det är framför allt kapitalfrågorna. Vi står ju inför en omställningsprocess, som med all säkerhet innebär att antalet företag inom jordbruket kommer att minska radikalt. Då kommer det att krävas att man i stället bygger upp många nya rationella enheter. Förmodligen kommer kapitalmarknaden i det här landet under i varje fall den närmaste tioårsperioden att vara en bristmarknad, och därför måste man försöka lösa problemet att förse jordbruket med tillräckligt kapital till rimliga kostnader. En annan fråga som den här utredningen har anledning att ta upp är de rekryteringsproblem som jordbruksnäringen står inför. I och för sig kan man vara tacksam för att det rent psykologiskt har blivit ett gynnsamt rekryteringsklimat för jordbruket, men för att det skall kunna verka så att vi får en vilja till nyetablering av företag krävs det också att det ekonomiska klimatet blir betydligt bättre. Med anledning av vad som sagts från socialdemokratiskt håll förmodar jag att utredningen kommer att ta upp frågan om självförsörjningsgraden. För att skapa klarhet redan i dag vill jag säga för mitt partis räkning, att vi kan icke tänka oss att man sänker ambitionen i fråga om självförsörjningsgraden. Vi anser att de beredskapsskäl som har varit aktuella tidigare sannerligen gäller med lika stor kraft också i dag. Även om vi på måndag kommer att fatta ett försvarsbeslut som innebär betydande reduceringar av vårt lands värnkraft är det i alla fall ett ansenligt kapital som under den kommande femårsperioden kommer att satsas just på försvaret. Om man inte kombinerar detta med en tillräcklig livsmedelsberedskap, då blir — det vågar jag säga — även försvarskostnaderna mindre motiverade. Vi menar att en konsekvens av att vi bedriver den försvarspolitik som vi i princip för här i landet måste vara att vi har en självförsörjningsgrad som absolut icke får understiga de 80 procenten utan i vissa avseenden i och för sig gärna kan vara högre. Den andra anledningen till att vi inte bör sänka självförsörjningsgraden är att det finns ett samband mellan jordbrukspolitik och miljöpolitik i avseendet naturvård. Jag tror att vi har fått den opinionen här i landet att flertalet människor numera vägrar att låta de öppna kulturbyggder raseras som vi ännu har. Samhället kommer hur som helst att få ta på sig kostnaderna för att behålla det landskapet, och vi vet — det är redan fastslaget — att det billigaste sättet är jordbruksdrift. Att det sedan kan föra med sig vissa komplikationer när det gäller de ekonomiska förhållandena för jordbruket är en sak för sig, men det är en teknisk fråga. Har man en vilja att icke behandla de politiska avsnitten här i landet sektorsvis utan försöka ha överlappningar och se i stort, så finns det även utifrån den aspekten alla skäl att ha en självförsörjningsgrad som icke är lägre än vad den är i dag. Låt mig sedan, fru talman, säga någonting ytterligare om reservationen 4 från moderata samlingspartiet angående anslag till miljövårdande åtgärder inom industrier. Vi har föreslagit ett i jämförelse med jordbruksministerns förslag med 5 miljoner kronor minskat belopp — alltså 45 miljoner i stället för begärda 50 miljoner kronor. Jag skall inte gå in i någon sakdebatt på det här området. Vi hade den debatten när vi diskuterade miljövårdsforskningen. Jag vill bara upprepa att vid vår prioritering av utgifterna den här gången gjorde vi med hänsyn till det begränsade budgetutrymmet den bedömningen att det var angelägnare att placera pengarna på forskningen än på den verksamhet inom industrin som det just nu gällde, framför allt på grund av att industrin hade fått ytterligare ett meranslag under den senaste tiden på 300 miljoner kronor. Vi önskade få en realistisk kostnadstäckning, och detta är så att säga det formella fullföljandet av vår åsikt den gången. Fru talman! Det skulle vara mycket i övrigt att önska, men eftersom riksdagssessionen går mot sitt slut och tiden är begränsad skall jag sluta med detta och yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Fru talman! Jordbruksministern har väl slickat i sig en del beröm här för jordbrukspolitiken, och jag skall inte heller komma med alltför mycket kritiska invändningar nu. I utskottet har vi ju varit eniga på många punkter, och ibland har vi blivit eniga efter ganska långa debatter. De nya saker som har förekommit i propositioner — stöd till mjölkproduktion vid jordbruksföretag med begränsade utvecklingsmöjligheter, statsbidrag till miljövårdande åtgärder inom jordbruksoch träd gårdsföretag och andra saker — har vi från den kommunistiska gruppens sida varit ense med de övriga i utskottet om. På en punkt har vi velat spara pengar åt regeringen. I det sammanhanget — innan jag glömmer det — yrkar jag bifall till reservationen 4 b, som ansluter sig till motionen 1297, där den kommunistiska gruppen visar hur regeringen kan spara 40 miljoner kronor. Det gäller bidragen till miljövårdande åtgärder inom industrin. Vi anser att denna subventionering till storindustrin är principiellt felaktig. Det räcker med att de mindre företagen, som under en övergångstid kan ha svårt att övervinna kostnadsfrågan, får bidrag till miljövårdande åtgärder. Vi vill därför kapa den statliga kostnaden från 50 miljoner kronor, som regeringen föreslår, till 10 miljoner. För övrigt är det nu i slutet av vårriksdagen motiverat att också vara sparsam med tiden. I stället för att hålla en lång föreläsning om livsmedelspriser och sådant för herrar Hansson i Skegrie, Persson i Skänninge och andra så skall jag nöja mig med att konstatera att maten är alldeles för dyr. Det finns många som känner igen sig i husmodern som kom in i en bokhandel och sade: ”Jag ser att ni har en kokbok om hur man lagar mat utan kött. Jag behöver en kokbok om hur man lagar mat utan livsmedel.” Jag tror att den stora allmänheten ganska väl vet att det inte beror på jordbrukarna att livsmedelspriserna är höga. De flesta vet att en betydande del av jordbrukarna ännu inte har likställdhet med motsvarande grupper i fråga om inkomster och sociala förhållanden. Förra året aktualiserade vi i en motion frågan om övergång till lågprislinje för jordbruksprodukter, och detta reformförslag blev föremål för en livlig och allmän debatt. Motionen avslogs, men vi kom igen i år, och jag har i det särskilda yttrandet 2 gjort en analys av utskottsmajoritetens tillstyrkan av denna motion. En lågprislinje har, som dåvarande jordbruksministern konstaterade 1967, rent principiellt — och här citerar jag det kanoniska betänkandet från 1967 — ”avsevärda fördelar framför en högprislinje, inte minst med hänsyn till att de lägre inkomsttagarna vid en lågprislinje får bära en mindre del av kostnaderna för jordbruksstödet”. För att förebygga varje missförstånd betonade vi i vår motion — och jag vill upprepa det här — att vi inte ifrågasätter det berättigade i att det svenska jordbruket får ett stöd av ungefär nuvarande storleksordning. En utredning skulle sannolikt visa att stödet kan bli mera rättvist än nu, så att alla yrkesjordbrukare får hyggliga inkomster för ett hårt jobb och jordbruket blir ett attraktivt yrke för ungdomen. Det är alltså inte på något sätt jordbruksstödet som vi vill komma åt med vårt krav om en lågprislinje. Valet av prislinje är i och för sig betydelselöst för bönderna i deras egenskap av producenter. Det är konsumentpriserna, inte producentpriserna, som påverkas. Vid mitten av 1960-talet uppskattade jordbruksutredningen skillnaden i konsumentprisnivå mellan ett högprissystem och ett lågprissystem till omkring 20 procent med jordbruksstödets dåvarande omfattning. En lågprislinje skulle bl.a. innebära att de lägre inkomsttagarna kunde kraftigt förbättra sin livsmedelsstandard, och det förefaller vara i hög grad nödvändigt i många familjer som övergår till allt sämre kvalitet på livsmedlen allteftersom priserna går i höjden. Herr Hansson i Skegrie uttryckte en oro för nivån på självförsörjningsgraden. Det har ju inte saknats antydningar om att den kunde sänkas från 80 till 70 procent. Jag vill därför säga att frågan om självförsörjningsgraden innefattar flera komplicerade problem. Sänker man självförsörjningsgraden innebär det att ytterligare stora delar av den brukade åkerarealen måste läggas ner och att jordbruksbygder, som nu är levande, döms till avfolkning och undergång. Ett par av dessa problem har berörts av tidigare talare: beredskapsskäl samt landskapet och miljön och dithörande frågor. Men till detta kommer också en tredje mycket viktig fråga, nämligen sysselsättningsfrågan. Att lägga ned ytterligare 10 000 eller 20 000 jordbruk för att sänka självförsörjningsgraden innebär ju att man samtidigt ställer en stor del nu produktiva människor utan sysselsättning. Och de senaste årens erfarenheter på sysselsättningsfronten har just inte gjort att de som nu har ordnade arbetsförhållanden vill kastas ut i ovisshet och i många fall till en tillvaro som sannerligen inte blir alltför produktiv under nuvarande förhållanden. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta. Jag blev oroad när jag hörde herr Antby komma in och yra om EEC-förhållanden och sådant, men jag hoppas att det var en parentes som inte syftar längre.
Ärade talman! Herr Takman sade att maten är dyr. Jag vill då bara upplysa om att i procent av hushållens utgifter är maten billigare här i Sverige än i alla andra länder i Europa. I alla övriga länder får man ge mer för maten i förhållande till hushållens totala utgifter. Matkostnadernas andel är här i Sverige 30 procent. Det är bara Canada och USA som har lägre siffror — 21 respektive 24 procent. I Sovjetunionen tar maten, enligt uppgifter i en nyutkommen bok, 50 å 60 procent av inkomsten. Vid den jämförelsen kan man nog inte säga att maten är dyr i Sverige. Det beror på vad man jämför med.
Fru talman! Jag vill inte gå in i detalj på detta, för det har jag inte material till, men väldigt mycket beror ju på vad som bestämmer prisförhållandena. Herr Hansson i Skegrie deltog i den resa som jordbruksutskottet företog till Sovjetunionen i augusti förra året och vet att vissa varor där är oändligt mycket billigare än här, medan andra är mycket dyra i förhållande till priserna här i Sverige. Hyra och skatter tar exempelvis nästan ingenting av människornas budget i Sovjetunionen. Det är därför mycket svårt att göra sådana jämförelser. Men vad vanliga människor fäster sig vid är ju inte om livsmedlen tar så eller så många procent mindre eller mer av hushållsbudgetens 100 procent utan hur mycket som går till mat av de pengar som man skulle behöva ha för andra ändamål.

Fru talman! Herr Hansson i Skegrie började sitt anförande med en redogörelse för innehållet i utskottets betänkande, och det behöver alltså inte jag göra nu. Jag kan nöja mig med att hänvisa till utskottets betänkande och till propositionen 79. Sedan tog herr Hansson upp en jordbrukspolitisk debatt här i kammaren, och det var litet förvånande. Det förvånade också herr Krönmark, som dock snabbt kom in på ett annat område och sade att allting beror på regeringens skattepolitik. Herr Krönmark har ju där ett utarbetat förslag, och det kanske vore lämpligt att herr Hansson och herr Krönmark diskuterade med varandra om det till nästa gång vi skall behandla dessa frågor; då kan vi måhända ena oss om att anta moderaternas skatteförslag, och då skulle vi ha löst hela detta problemkomplex. För dem som tillhörde 1960 års jordbruksutredning och var med i riksdagen när vi fattade 1967 års jordbruksbeslut, som alltjämt gäller, måste det ha varit tillfredsställande att höra de tre borgerliga representanterna i dag med näbbar och klor försvara det beslutet och säga att det får inte ändras. Vi kommer väl alla ihåg hur våra ladugårdar då såg ut och hur det frågades: ”Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk?” osv. Och att det då såg ut som det gjorde tillskrev man 1967 års jordbruksbeslut. I dag är man beredd att säga: Nej, det skall inte ändras någonting. Det beslutet vill vi inte rubba på. De tre frågor som bildade grundprincipen i 1967 års jordbruksbeslut var följande: 1. Produktionsmålsättningen. Riksdagen beslutade att vi skulle eftersträva en produktionsvolym som motsvarade 80 procent av de näringskalorier vi behövde här i landet. 2. Vi skulle föra en rationaliseringspolitik som skapade bärkraftiga jordbruk och gav sina brukare inkomster som var likvärdiga med andra gruppers i samhället. 3. Vi skulle se till att konsumenterna fick så billiga livsmedel som möjligt. Och för att uppnå detta gick vi in för det prissystem som vi nu har men som inte behöver höra till grundprinciperna. Det beror alldeles på hur vi utformar systemet. Grundprinciperna kan man självfallet uppfylla med såväl en mellanprislinje som med en lågprislinje. Herr Hansson i Skegrie blev också smått upprörd, när han försökte förklara att herr Fälldins agerande i denna fråga under vårriksdagen inte hade medverkat till den uppkomna irritationen. Han polemiserade också mot ett par socialdemokratiska tidningar, som emellertid inte är representerade här och alltså inte kan försvara sig. Vidare var det visst ett par statsråd som hade tappat huvudet och gjort några uttalanden, men också de har ju i så fall svårt att försvara sig. Men, herr Hansson, jag skulle kunna ta fram socialdemokratiska tidningar, bl.a. från mitt eget län, som i artikelserier så att säga försökt förklara jordbrukspolitiken och redovisa hur kostnaderna fördelar sig på jordbruket, på distributionsledet osv. Jag tror att herr Hansson också skulle kunna finna borgerliga tidningar som står honom nära, där man haft samma uppfattning som t.ex. Aftonbladet i dessa frågor. Men jag skall inte nu ta upp hela den frågan — diskussionen om den kan vi föra vid ett senare tillfälle. Ni är, herr Hansson, litet medskyldiga till att diskussionen om lågprislinjen kommit upp. När ni ville ta bort verkningarna av den prishöjning på mjölk med 10 öre som trädde i kraft den 1 januari förutsatte ni att pengarna tydligen skulle tas av budgetmedel. Herr Hansson säger nu att det väl inte är något fel att använda budgetmedel. Nej, det är det inte, om medlen bara finns. Men ni har inte visat varifrån vi skall ta pengarna, och de finns inte tillgängliga. I motionen 1244, som bl.a. herr Fälldin undertecknat, talar ni om just livsmedelspriserna. Ni säger där: ”Mycket talar för att vi framöver också måste allvarligt överväga anlitandet av partiell lågprislinje på vissa produkter.” Vilka produkter då? Jo, dem har ni räknat upp: mjölk, bröd, kött, smör, fisk. Det är tunga produkter i en familjebudget. De skulle alltså bli föremål för en partiell lågprislinje. Vidare säger ni: ”Möjligheterna till motsvarande åtgärder även i förädlingsoch distributionsledet kan lämpligen göras till föremål för prövning. Det torde därför vara önskvärt att detta perspektiv i god tid göres till föremål för övervägande genom samråd mellan de parter som svarar för prisuppgörelserna på jordbrukets område.” Utskottet har sagt att vi inte vill ta ställning till just dessa frågor. De får avgöras av dem som skall skriva direktiven för utredningen. Men om jag personligen får avge en deklaration, vill jag hänvisa till vad jordbruksministern sagt, nämligen att man inte skall gå och drömma om någon genväg till låga livsmedelspriser. Jag vill gärna instämma i det uttalandet, och det gäller alldeles oavsett vilket prissystem man väljer; det kommer inte att rubba de grundläggande principerna. Tanken på att eliminera verkningarna av den prishöjning med 10 öre som trädde i kraft den 1 januari släppte ni. Det skulle ha kostat 125 miljoner kronor enligt centerns förslag. Folkpartiets nerver höll inte vid det tillfället, och deras förslag skulle ha kostat 250 miljoner kronor. Men ni kom sedan tillbaka och föreslog i en motion att vi den 1 juli skall ta bort den prisstegring som sker och till det använda 200 miljoner kronor av budgetmedel. Till finansieringsfrågan skulle ni återkomma när kompletteringspropositionen framlagts. Det är klart att man är intresserad av att få veta vad ni då har att föreslå för att få fram dessa 200 miljoner kronor. Något förslag har ni inte kommit med. Ni avstyrker det skattepaket som regeringen lagt fram och som vi skall behandla nästa vecka, och ni tillstyrker skatten på öl, tobak, vin osv. Men ert motiv för det är för det första socialt och för det andra att ni vill ge barnfamiljerna den höjning av barnbidragen som föreslagits. Såvitt jag har kunnat bedöma av de av era motioner som remitterats till skatteutskottet har ni alltså fortfarande inte anvisat varifrån de 200 miljoner kronorna skall tas. Ni säger att skatteutredningen får diskutera hur man lämpligen skall minska mervärdeskatten på livsmedel. Vi hade ingen diskussion på den här punkten i utskottet — jag vet inte om det berodde på att folkpartiets och centerpartiets representanter var medvetna om att förslaget inte skulle gå igenom här i kammaren — men framlägger man ett förslag som kostar 200 miljoner kronor, skall man också ha ett finansieringsförslag. Låt mig ta upp en annan fråga som herr Hansson i Skegrie berörde. Han sade att det finns vissa saker i jordbrukspolitiken som behöver utredas; bl.a. har inte inkomstmålsättningen kunnat uppnås. I reservationen står det — jag tar upp denna fråga så att herr Hansson i Skegrie kan konstatera att jag har de riktiga uppgifterna — följande: ” Företagen utredning visar t.ex. att ett 40 hektars jordbruk inom Malmöhus län” — alltså på den bästa jorden — ”endast ger brukaren en timlön av 6:70 kr. och att ett 75 hektars jordbruk med samma goda produktionsbetingelser endast ger 10:30 kr. i timlön.” Dessa uppgifter har herr Hansson hämtat ur lantbruksstyrelsens meddelanden serie A nr 10. Inom varje lantbruksnämnd finns en grupp som arbetar med planeringsfrågor. Den grupp, som har arbetat i Malmöhus län, säger att vissa beräkningar har gjorts beträffande olika företag inom Malmöhus läns slättbygd och skogsoch mellanbygd. Det är alltså vissa ”beräkningar” och inte någon utredning. Dessa beräkningar har utförts på så sätt att man genom lantbruksregistret tagit ut var tionde jordbruksfastighet, fördelade på slättbygden och skogsbygden. Därefter har man gått efter vissa mallar.

Vid upprättandet av lönsamhetskalkylerna har man utgått ifrån de normskördevärden som används t.ex. vid uppskattning av skördeskador. Om jag inte minns alldeles fel har vi livliga diskussioner här då vi bl.a. behandlar skördeskadeskydd. Det heter då att dessa skördevärden är alldeles för låga. Men dessa siffror har man använt här, t.ex. vete 48 deciton per hektar, alltså 24 deciton per tunnland. Man har kommit fram till att under dessa förutsättningar blir timlönen den nämnda. Men herr Hansson borde ha läst vidare. Det konstateras nämligen därefter att timlönen inte är intressant i och för sig, utan det är den totala familjeinkomsten som är av intresse; det beror ju på hur många timmar man lägger ner på jordbruket. Den totala familjeinkomsten på 40-hektarsjordbruket är 31 000 kronor — då har avdrag och avskrivningar gjorts och räntor betalats. När skatt och amorteringar är betalade har man på 40-hektarsjordbruket 18 000 kronor kvar; för 75-hektarsjordbruket är motsvarande siffra 23 000 kronor. Jag vill inte påstå att det är några höga inkomster, men de bör ändå nämnas i sammanhanget för att skapa någon balans; man har ändå kommit en ganska bra bit på väg. Jag kan tala om för herr Hansson, att såvitt jag har mig bekant kommer snart resultatet av en undersökning som visar på dessa inkomstförhållanden. Jag har, fru talman, velat säga detta till herr Hansson. Jag har tidigare gjort honom uppmärksam på dessa förhållanden, och jag förmodar att han kommer att ta upp frågan. Jag skulle ha kunnat sluta med detta, men jag vill ta upp något av vad herr Takman sade. Herr Takman var mycket hovsam i sitt anförande. Vi har ju diskuterat vilken produktionsvolym som vi skall ha, och vi får inte tumma på den. Jag tycker inte det finns anledning att diskutera den frågan i dag. Utöver alla uppräknade skäl finns ytterligare ett, nämligen den beredskap som vi måste ha i händelse av krig. Då tvingas vi att införa ett ransoneringssystem, och vi måste ifrågasätta hur långt vi kan gå ner för att inte äventyra det systemets funktionsduglighet. Herr Takman har i ett särskilt yttrande sagt att utskottets skrivning är något suddig här och var. Han tycker att litet klarhet borde finnas på vissa punkter. Han rekommenderar att vi skall skaffa oss en handbok, som har utgivits av en engelsk prosaförfattare. Fritt översatt till svenska — herr Takman får väl rätta mig om jag har fel — är bokens titel Det är någon som skriver över din skuldra. Klart uttalat borde det ha stått: Det är jordbruksministern som skriver över den socialdemokratiska gruppens skuldra i utskottet. Nej, herr Takman, så är det inte. Vi står själva för skrivningen, och vi tycker nog att vi har uttalat oss ganska klart när det gäller utredningsdirektiven. Vi har sagt att det må ankomma på den som skriver direktiven att säga vad som skall utredas. Men om vi till äventyrs skulle behöva denna bok — vi får väl tala med utskottets ordförande om det — skulle jag för min del nog se att inte herr Takman blir pedagog eller lärare vid den kursen. Han har dessutom gjort en okuläruppskattning av den socialdemokratiska gruppens tillstånd.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 Jag ber dessutom om ursäkt om jag har överskridit tiden.

Fru talman! Herr Persson i Skänninge var tydligen irriterad över att jag hade gjort frågan om konsumtionspriserna till en skattefråga. Han menade att det var lätt, därför att moderata samlingspartiet redan hade ett klart förslag. Det är alldeles riktigt, herr Persson, att vi har haft en arbetsgrupp som lagt fram förslag till en principiell lösning av detta problem. Herr Persson har uppfattat det alldeles rätt. För att klara av detta, måste man åstadkomma en skattesänkning för de enskilda människorna, så att de får mera pengar över till att köpa både mjölk och andra livsmedel. Herr Persson är förvånad över att vi från oppositionen står upp och försvarar vissa delar av 1967 års beslut. Men vi var ju den gången inte oense om allting, utan vissa grundläggande principer omfattades av alla. Vad vi här försvarar är bl.a. vår tidigare linje i fråga om självförsörjningsgraden. Vi har sagt att vi absolut inte kan tänka oss att gå under 80 procent men gärna över, medan exempelvis herr Persson och hans parti från början har bundit sig för att 80 procent skall vara en övre gräns. Frågan är alltså om 80 procent skall vara en tröskel eller ett tak. Där hävdar vi och försvarar vår uppfattning. Inkomstlikställigheten är sådant som vi inte tummar på. Herr Persson hävdar att utformningen av prissystemet egentligen inte har något att göra med grundprinciperna i avtalet, men så är det inte. Detta innebär att jordbruket inom övre och nedre prisgränser skall kunna utnyttja marknadsutrymmet för att ta ut så höga priser som möjligt. Får vi en lågprislinje, är det principiellt någonting helt annat. Då skall vi i denna kammare genom politiska beslut fastställa priset på varorna. Då har man verkligen slagit undan grunden för den jordbrukspolitik som vi i dag för.
Fru talman! De affischer som min vän herr Persson i Skänninge talade om kom inte upp på ladugårdsväggarna med anledning av 1967 års beslut om den framtida jordbrukspolitiken, utan de kom ett bra tag tidigare med anledning av en skrift i jordbruksfrågan från det socialdemokratiska partiet. Sedan kom propositionen år 1967, som var modifierad i jämförelse med vad som återfanns i den skriften. Vi var överens om en hel del grundläggande principer, och det är de principerna vi fortfarande vill ha kvar. Jag skulle knappast tro att herr Persson i Skänninge heller vill ta bort de principerna. Vidare är det en liten detalj — ingalunda så liten, kanske — som jag vill ta upp här. Herr Persson i Skänninge sade att budgetmedlen för de 200 miljonerna som vi och centern vill använda för att sänka mjölkpriset inte finns. Jag vill erinra om att beträffande finansieringen av det erforderliga beloppet står det i vår motion att det synes lämpligt att återkomma till detta i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Jag är övertygad om att mina partivänner, när vi nästa vecka behandlar kompletteringspropostionen, där har förslag som även väl täcker denna utgiftspost.

Ärade talman! Vi har täckning för de pengar vi begär genom den tidigareläggning av punktskatterna som vi har krävt i motionen. Det är riktigt att vi i vissa delar håller på principerna för jordbruksbeslutet. Då det gäller inkomstmålsättningen var principen att jordbrukarna skulle ha samma inkomster och samma levnadsstandard som andra grupper samt att vi skulle ha företagsekonomisk lönsamhet vid rationella jordbruk, men vi har inte detta i dag. Vi skulle när det gäller rationaliseringsmålsättningen successivt bygga upp rationella familjejordbruk. Det sker inte i dag vid tillämpningen av denna grundprincip. Vi håller alltså på grundprinciperna, men vi godkänner inte tillämpningen — det är mot den vi riktar kritiken; inte mot själva principen. Vi får nog säga, herr Persson i Skänninge, att vi i centern aldrig har begärt någon generell lågprislinje. Vi har talat om en partiell lågprislinje. Detta är detsamma som en mellanprislinje och detsamma som en modifierad högprislinje; det är tre olika namn på samma sak, och man kan använda vilket av dem man vill. Sedan säger herr Persson att jag har dragit upp en stor jordbrukspolitisk debatt. Egentligen har jag bara — om det skall kallas för en stor debatt — vänt mig mot den reaktion som kom från regeringshåll och regeringspartiet på de krav som vi i centern framställde när det gällde att tillföra pengar för mjölksubvention åt konsumenterna. Regeringspartiet har ju, som jag sade, tillämpat samma princip sedan många år tillbaka, men när vi från vårt håll kommer med ett sådant förslag kallar jordbruksministern det för dubbelspel, statsministern kallar det för plotteri och försvarsministern — jag vet inte om han nu lyssnar på debatten — sade vid ett tillfälle att Hansson i Skegrie begärde 20 öre mer för mjölken 1967. Det har jag aldrig begärt, och jag förstår inte hur man kan komma med ett sådant påstående. Detta sägs emellertid offentligt, och det skrivs i tidningar om det. Det skulle vara intressant om vi här kunde få klarhet i när jag sade detta och när jag begärde detta. — Det kan man nog inte heller kalla för någon storpolitisk jordbruksdebatt, utan det är bara fråga om att rätta till vad regeringen har sagt. Där har man enligt min mening tagit i för hårt — om det nu var för pengarnas skull eller om det var av någon annan orsak låter jag vara osagt, men det kan ju hända att det var något annat motiv.

Fru talman! Man blir så fascinerad av herr Persson i Skänninge i talarstolen, att man inte alltid kan uppfatta vad han säger, även om det är utomordentligt väl formulerat. Vad jag emellertid tror mig kunna kassera in är att det blir en utredning om lågprislinjen, vilket är det viktigaste. Låt oss sedan gå till själva språkfrågan. Sekreterarna i utskottet är fenomenala; de lägger ihop yttranden av 15 ledamöter under en böljande debatt, som kanske varar en eller en och en halv timme. Sedan delar de summan med 15 och får fram en skrift, som till sin substans och bokstav kan accepteras av alla. Jag tror inte att det finns många personer i detta land med den fantastiska språkförmågan. Herr Persson i Skänninge tog upp mitt särskilda yttrande på s. 32 i utskottets betänkande. Det gäller klarheten — inte den klarhet som sekreterarna åstadkommer, utan den brist på klarhet, som finns i det särskilda stycke där det talas om utredningen om lågprislinjen. Herr Persson i Skänninge har missuppfattat vad jag skriver där. Det är inte fråga om någon som skriver över axeln utan om någon som läser över axeln. I den handbok för engelska prosaförfattare, som jag syftar på, menar författarna av denna handbok, att man alltid skall tänka sig att man har en läsare över axeln, som skärskådar vad man skriver. Det var detta jag syftade på, inte att jordbruksministern skulle stå över axeln på herr Persson i Skänninge, herr Mossberger eller andra medlemmar av den socialdemokratiska gruppen och skriva någonting. Jag tror att de skriver själva. Men de har utan tvekan skrivit på ett sätt som kan läsas som ”å ena sidan” och ”å andra sidan” och ”icke desto mindre” och som blir ganska obegripligt — men som jag till sist med hjälp av denna praktiska engelska handbok har tolkat till klarhet.

Fru talman! Jag vill påpeka att det första som herr Persson i Skänninge nämnde som kommentar till mitt anförande syftade inte på svenska utan engelska förhållanden. Dessa författare i engelsk prosakonst nämner ett särfall när språket inte blir klart, nämligen då en statssekreterare talar i sin ministers namn, ministern i regeringens namn och regeringen i kungens namn. Så säger de: ”Denna ceremoniella praxis resulterar i ett extremt suddigt språk.” Jag menar att det kan uppstå andra särfall som när exempelvis en partigrupp i ett jordbruksutskott vilket som helst talar i sin jordbruksministers namn vilken som helst. Jag syftar alltså på allmänna förhållanden — vilket jordbruksutskott i världen som helst och vilken jordbruksminister som helst. Herr Persson i Skänninge behöver därför inte nödvändigtvis uppfatta det som en anspelning på svenska förhållanden och anspelning på förhållandena i riksdagshuset i Stockholm.

Ärade talman! Av innehållet i vår motion fäster sig herr Persson i Skänninge endast vid att man bör köpa sprit på Systembolaget litet tidigare än annars till jul. Men det är inte det frågan gäller utan i stället vad förslaget i vår motion ger i pengar, herr Persson i Skänninge. Räkna på det i stället! Jag begärde närmast ordet därför att jag i min förra replik inte hann bemöta herr Perssons i Skänninge nedvärdering av den utredning som Malmöhus läns lantbruksnämnd har gjort.

Man har här gjort samma beräkningar som görs när lån beviljas till rationaliseringsändamål. Jag tycker det är märkligt att herr Persson i Skänninge vill underkänna den metodiken att beräkna underlaget för lönsamheten. Då underkänner han också de normer som lantbruksnämnderna går efter, och det får man inte göra om man är en ärad ledamot av kungl lantbruksstyrelsen. Herr Persson i Skänninge menar vidare att vi inte skall bry oss om timlönen utan att det är familjeinkomsten som betyder någonting. Kan då herr Persson förklara för mig varför man till en jordbrukares årslön först skall lägga eventuell kapitalinkomst, därefter eventuell inflationsvinst och sedan även hustruns och barnens arbete för att komma upp i en jämförelse med industriarbetarens årslön? Inom vilket annat yrke går man efter familjeinkomsten när det gäller att fastställa lönsamheten? Jag vet inget annat yrke där man gör det. Om herr Persson i Skänninge räknar ut arbetsinkomsten för en jordbrukare som har 40 hektar och jämför den med en industriarbetares inkomst skall han finna att industriarbetaren har ungefär 5 000 kronor mer i renodlad arbetslöneinkomst. Jag upprepar frågan varför en jordbrukares eventuella kapitalinkomst, fruns och barnens arbete skall räknas in när det gäller att fastställa lönsamheten.
Fru talman! Herr Persson i Skänninge ägnar sig ganska mycket åt innanläsning och han viftar med ett specialhäfte som bl.a. skulle innehålla de borgerliga reservanternas skrivning i 1960 års jordbruksutredning. Om herr Persson i Skänninge tittar litet närmare i det där häftet skall han finna en speciell reservation av mitt partis representant i utredningen, nämligen herr Hieggblom. I den reservationen hävdade han de principer som jag redogjorde för i min tidigare replik. Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga till herr Persson i Skänninge. Han har tidigare från talarstolen refererat 1960 års jordbruksutrednings bedömning av prissystemet. Herr Persson skrev ju under den utredningens betänkande, som alltså gick mycket kraftigt emot en lågprislinje. När jag läser de här handlingarna kan jag i och för sig hysa en viss förståelse för herr Takman, för skrivningen är minst sagt en aning kryptisk här. Herr Persson är i dag givetvis inte beredd att föreslå en lågprislinje, men innebär det här verkligen att herr Persson är på glid? Löper vi risken att den socialdemokratiske jordbruksministern kommer att skriva direktiv som tvingar den här utredningen att pröva en övergång till lågprislinje? I så fall har de svenska jordbrukarna verkligen anledning att vara oroade i dag.
Vill herr Persson tillmäta familjeinkomsten den här betydelsen? Först har herr Hansson stått här och sagt att arbetsgruppen i Malmöhus län är en fin grupp. Den har gjort de här beräkningarna. Men det är ju den som har sagt att man skall räkna med familjeinkomsten. Herr Hansson i Skegrie, som är från Malmöhus län och såvitt jag vet också är suppleant i lantbruksnämnden, tala med dem om det här. Om herr Hansson läser den där handlingen med en smula noggrannhet — det har jag gjort — skall han finna en fotnot som anger att den där jordbrukarfamiljen inte har några mjölkkor. På 40 hektars jordbruk har de 3 500 arbetstimmar. Herr Hansson förstår väl att om man i det jordbruket räknar med 1 000 timmar för frun och alltså slår ut inkomsten på 3 500 timmar i stället för 2 400 så får man denna låga timlön. Det är som sagt den här arbetsgruppen som har angivit att man skall räkna med familjeinkomsten. Jag bara refererar det. Jag ber herr Krönmark om ursäkt. Hans partikamrat herr Heggblom ville inte ha någon gräns utan han ville att det hela bara skulle få löpa. Jag ber att få ändra mig på den punkten.

Fru talman! Jag skall först be att få instämma i de synpunkter som herr Hansson i Skegrie har lagt här tidigare. Jag skulle för min del tala något om reservationen 3 vid utskottsbetänkandet. Den gäller stöd till rationaliseringen av jordbruket i norra Sverige. Låt mig till att börja med säga att jag hälsar med tillfredsställelse många av de förslag som propositionen 79 innehåller, förslag som vi från centerns sida tidigare har väckt. Jag vill också säga att det här är ett steg i rätt riktning. Det gäller då stödet till mjölkproduktionen men också stödet till miljövårdande åtgärder inom jordbrukets område. Jag konstaterar alltså med tacksamhet att de förslag som vi tidigare vid flera tillfällen lagt nu har kunnat realiseras. Mjölkproduktionen har ju sjunkit oroväckande. Det beror väl till stor del på dess dåliga lönsamhet. Vi har emellertid fått prisförbättringar på senare tid. Det har också blivit utbyggda stödåtgärder för rationaliseringen. Man kunde kanske tro att minskningen i mjölkproduktionen därmed har stoppats, men jag anser för min del att detta endast är tillfälligt därest det inte blir möjligheter att sätta in ännu starkare åtgärder. Vi har ju nu en snedvridning i åldersfördelningen bland jordbrukarna. Vi riskerar en stark avgång från jordbruket. Säkerligen blir det rätt svårt att rekrytera nya jordbrukare i tillräcklig omfattning. De förbättringar som föreslås i propositionen 79 av investeringsstödet för mjölkproduktionen är nödvändiga, men de går enligt vår mening inte tillräckligt långt på alla punkter. Vi har från centern krävt att rationaliseringsarbetet främst skall inriktas på en successiv uppbyggnad av rationella familjeföretag. Med hänsyn till den situation som för närvarande råder — jag tänker på mjölkförsäljningen, på de beredskapsmässiga aspekterna, på glesbygdsproblemen, på miljöfrågan och inte minst på den brist på sysselsättning som råder — anser vi att man borde ha gått litet längre i detta fall. Stödet bör ges också till kombinerade jordbruk, till deltidsjordbruk och även till nyetablerade jordbruk. Utvecklingen visar att småbruken kommer att vara kvar i stora delar av vårt land — jag tänker speciellt på Norrland och skogslänen. Jag finner inte en sådan utveckling på något sätt olycklig. Jag tror också att den är nödvändig. Det är nödvändigt att vi kan producera mjölk och kött, att vi upprätthåller en hög beredskap, att folk också i fortsättningen får sysselsättning i glesbygden och att naturvården inte försummas. I många fall har en av makarna en heltidseller deltidsanställning eller någon annan form av arbete, och då får den andra maken till stor del sköta driften, t.ex. av ett småbruk. Eftersom arbetsmöjligheterna på orten ofta är få, borde en sådan verksamhetsform kunna understödjas. Varför skulle man inte göra det? Också nyetablerade jordbrukare bör få samma möjligheter. Utskottsmajoriteten, som i detta fall har bestått av socialdemokrater och vpk:s representant, vill emellertid inte låta de föreslagna stödåtgärderna omfatta deltidsjordbruken och de nyetablerade jordbruken. De icke-socialistiska partiernas representanter i jordbruksutskottet har i reservationen 3 framfört kravet att det i propositionen 79 föreslagna stödet skall kunna utgå jämväl till deltidsjordbruk och i samband med nyetablering av jordbruk i norra Sverige. Jag vill yrka bifall till reservationen 3. I den debatt som här förts har man upprepade gånger tagit upp frågan om ekonomisk täckning för våra förslag i syfte att något reducera mjölkpriset i konsumentledet. Jag vill beteckna vårt förslag som en indirekt momssänkning eller en utebliven momshöjning. Diskussionen om de ekonomiska frågorna skall vi emellertid inte föra nu. Den kommer väl här på tisdagen. Herr Persson i Skänninge får ge sig till tåls till den dagen, då vi skall klara dessa frågor.
Herr talman! Diskussionen i detta ärende har ju pågått ganska länge nu, och även om det skulle vara frestande att förlänga debatten, tror jag ändå inte att jag skall göra det med hänsyn till alla de övriga ärenden vi har att behandla. Jordbruksministern och herr Persson i Skänninge har ju på ett utmärkt sätt redogjort för vad utskottet skrivit och för våra synpunkter och då dessutom reservanterna inte anfört något som jävar vad utskottet anfört finns det ingen anledning för mig att förlänga debatten. Vad gäller herr Jonassons sista påpekande om en utökning av stödet till att omfatta nyetableringar och deltidsjordbruk vill jag säga, att det i dag kanske inte är rätta tidpunkten att ta upp den frågan. Vi diskuterade ju dessa frågor i fjol, och de kommer kanske återigen upp till 1974 års riksdag, då tiden för det avtalet utlöper. Det är väl då som de frågorna bör tas upp till diskussion. Herr talman! Jag har därför, som sagt, ingen anledning att ytterligare förlänga debatten utan ber att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Herr Mossberger sade att det kanske inte är riktigt att nu diskutera utökning av stödet till att avse även nyetableringar och deltidsjordbruk. Men jag tog upp den saken med anledning av vad utskottsmajoriteten skriver på s. 15 i betänkandet: ”En ytterligare förutsättning är att brukarens inkomst huvudsakligen” — observera huvudsakligen! — ”kommer från jordeller skogsbruket på den aktuella brukningsenheten.” Det är ju dessa frågor vi har att behandla i anslutning till propositionen 79, och vi som ställt oss bakom reservationen 3 vill att stödet skall avse även deltidsjordbruk.

Herr talman! Det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu behandlar gäller propositionen 79 och de motioner som väckts med anledning av denna. I propositionen föreslås, för att främja mjölkproduktionen, bl.a. att statligt stöd skall kunna utgå dels i form av kreditgarantier, dels i form av bidrag till även begränsat utvecklingsbara jordbruk med sådan produktion. Stödet har emellertid utformats så att endast de jordbruksföretag kan komma i fråga som omfattar 10—12 mjölkkor och som kan komma upp till en årsproduktion av 50 000 kg. I Jönköpings och Kronobergs län och i södra delen av Älvsborgs län, bygder som i fråga om jordbruksproduktionen har mycket gemensamt med Norrland, kan mycket få jordbrukare bli delaktiga av detta stöd. Tillsammans med mina medmotionärer i motionen 1653 har jag gjort mig underrättad om att knappt 20 procent av jordbrukarna i dessa bygder kommer upp till en så stor produktion. Undersökningen omfattar då även det gamla LMC-området, dvs. jordbrukare anslutna till Lantmännens mjölkcentral i Göteborg, således även Halland, som ju är ett utpräglat jordbrukslän. Trots det är det alltså bara en femtedel av jordbrukarna inom området som kan få del av stödet. I den motion som herr Johansson i Växjö, herr Persson i Heden och jag har väckt föreslås därför att man borde begränsa kraven ned till 6—7 kor och en årsproduktion av 30 000 kg. Helt naturligt borde även bidragsgränsen sänkas. Nu får man bidrag med 25 procent av godkända investeringskostnader mellan 10 000 och 20000 kronor. Enligt vårt En annan sak som talar för att man borde gå denna motion till mötes är att det är dyrt att bygga upp ett rationellt familjejordbruk. Det krävs mycket stora kapitalinsatser i dag. Med en positiv inställning till vår motionsframstöt skulle det bli möjligt att successivt bygga upp ett mindre jordbruk till ett bärkraftigt familjejordbruk. Den enskilde jordbrukaren får ju betydligt större möjligheter att delta i uppbyggnadsarbetet med egna insatser, när det gäller såväl markförbättringar som förbättringar på byggnaderna. På det sättet kan arbetena utföras billigare och med mindre behov av upplånat kapital. De siffror på det upplånade kapitalet som det talas om i utredningen från Malmöhus län håller inte. Det är ofta så att man i de utredningarna inte har de riktiga procentsatserna på de verkliga kostnaderna på kapitalet i beräkningsgrunderna. Om man hade det skulle man få helt andra siffror. Vi är något förvånade över att inte jordbruksutskottet i något avseende har varit intresserat av de mindre jordbrukarnas problem. Det har inte kommit till uttryck på något sätt i skrivningen. Som det nu är anser jag det omöjligt att få gehör för det yrkande vi hade i motionen, men jag vill gärna säga att vi får komma igen vid ett lämpligt tillfälle, och då hoppas vi finna bättre gehör för de synpunkter som vi har anfört i vår motion.

Herr talman! Till den sista ärade talaren vill jag säga att utskottet skrivit på ett sådant sätt att det är möjligt att låta denna gräns variera något. Att vi inte velat gå så långt ner som till 30 000 kg beror inte minst på att jordbruksorganisationerna faktiskt godkänt 50 000-kilosgränsen, och har de godkänt den kan vi knappast upphöja oss till att vara större experter än de. Jag förmodar att det träffats en överenskommelse med jordbruksministern. Så har vi fattat det. Beträffande herr Persson i Skänninge och hans familjeinkomst är det ingalunda så att det är arbetsgruppen i Malmöhus län som infört det begreppet, utan det införde vi — tyvärr — vid 1960 års jordbruksutredning. Vi borde aldrig ha godkänt det, för det är fullständigt missvisande när det gäller att spegla jordbrukets lönsamhet. Som jag sade till herr Persson i Skänninge: Varför skall man just när det gäller jordbrukets inkomster räkna in kapitalinkomsten, om det finns någon sådan, och även hustruns och barnens arbete? För en nystartad jordbrukare finns det praktiskt taget ingen familjeinkomst i annan mån än att hustrun hjälper honom. Han har ingen kapitalinsats att skjuta till. Låt mig ta ett enkelt exempel för att visa herr Persson vad jag menar. Låt oss tänka oss att det finns två pojkar på ett jordbruk. Låt säga att båda är så lyckliga att de har 100 000 kronor vardera i kapital. Den ene satsar sina 100 000 kronor i jordbruket. Den andre blir löntagare eller tjänsteman. Vad händer då? Jo, tjänstemannen och löntagaren har sin lön ograverad enligt avtal plus räntan på de 100 000 kronorna som han lägger till sin lön. Hur är det med jordbrukarpojken? Han har investerat de 100 000 kronorna i egendomen. Han måste till sin låga timlön lägga räntan på sitt investerade kapital och kommer först då upp i ett inkomstläge där herr Persson vill jämföra honom med löntagaren. Vad finns det för rimlig mening och rättvisa i ett sådant beräkningssätt? Därför menar jag att familjeinkomstbegreppet speglar ingenting annat än levnadsstandard men inte alls ersättningen för det nedlagda arbetet per timme. Jag skulle vilja lugna herr Takman litet — och om han inte hör vad jag säger så kanske han läser det; han är ju inte inne i kammaren just nu. Han tycks vara begeistrad för lågprislinjen, men jag förmodar att han läst relativt litet om den. Men vi hade ju även den frågan uppe i 1960 års jordbruksutredning, och jag vet att herr Persson i Skänninge är väsentligt försiktigare när det gäller att bedöma möjligheterna för det systemet. Det underkändes också av jordbruksutredningen. Det fanns tre olika sätt att finansiera en lågprislinje: Man kunde gå, sade vi, över arealbidrag. Det innebar emellertid att man konserverade även de allra sämsta jordarna som annars inte skulle kunna hålla sig kvar i konkurrensen. Man kunde använda ett kvittosystem, men då måste man ha en ganska betydande kontrollapparat så att inte samma vara gick i handeln flera gånger med flera olika kvitton som sedan fick lösas in av statsverket. Det kan finnas folk som märker sådant där. Det tredje sättet var deklarationssystemet. Det underkände vi därför att jordbrukaren skördar på hösten det ena året, han deklarerar i februari året efter, och deklarationen blir färdig i taxeringsnämnden någon gång i april. Först då kan man med en lågprislinje säga vad han skall ha från staten. Det blir ett ännu sämre system än det vi har på skördeskadeområdet. Ungefär ett år efter det att man har skördat skall man lämna in en räkning till staten och få betalt för föregående års skörd. Jag begär inte att herr Takman skall känna till dessa saker, men för att kyla ned honom litet i hans iver vill jag nämna dem. Det är fullkomligt felaktigt att tro att lågprislinjen skulle gynna de mindre inkomsttagarna. Det beror helt på hur man finansierar det systemet. I 1960 års jordbruksutredning sade vi också att vill man finansiera systemet över ökad mervärdeskatt blir det bara att byta pengar. De små inkomsttagarna får då betala en del av maten för dem som har det avsevärt mycket bättre ställt ekonomiskt. Jag skulle i all vänlighet vilja rekommendera jordbruksministern att fortsätta med det system som jag berömde honom litet för. Fortsätt med de partiella delutredningarna såsom skett i fråga om Norrlandsstödet, mjölkprisregleringen, landskapsvården i odlingslandskap och nu om mjölkprisstöd till icke fullt bärkraftiga jordbruk! Det är sådana detaljer som jag tycker det är fullkomligt riktigt att utreda, och jag rekommenderar alltså jordbruksministern att fortsätta med det framöver. Det kommer alltid att dyka upp sådana problem som kan behöva omprövas.
Herr talman! Om det är riktigt som herr Hansson i Skegrie säger att även denna 50 000-kilosgräns har kommit till i den överenskommelse som träffades med jordbrukets organisationer vill jag gärna som medlem i dessa förklara mig inte nöjd med organisationernas ställningstagande. De bör se till alla medlemmars bästa och inte bara till en femtedel av medlemmarna. Jag hoppas att de bättrar sig i det avseendet till ett annat år. Det hindrar emellertid inte att vi här i riksdagen i vissa fall kan föra fram egna synpunkter.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet igen, men jag måste göra det eftersom herr Hansson i Skegrie kommer tillbaka till den här familjeinkomsten. Han säger att det skall inte den här gruppen lida för eftersom det är här i huset som systemet med familjeinkomst har skapats. I utredningen står det att man skall ta hänsyn till brukarfamiljens sammanlagda inkomster, och jag har bara citerat ur den. Jag håller med herr Hansson om att förhållandena naturligtvis blir olika för en etablerad jordbrukare och för en nytillträdande. Men arbetsgruppen har räknat med en genomsnittlig skuld på 30 procent. Det är alltså en syntetisk modell som det här är uppbyggt omkring, och det finns naturligtvis både de som har betydligt mera och de som har betydligt mindre. Om det kan trösta herr Hansson i Skegrie vill jag gärna deklarera att jag är tveksam i frågan om att lågprissystemet skulle ge några större fördelar. Men när både herr Hansson och jag är tveksamma, vad är det då för fara i att man tittar på det? Ser man på en partiell lågprislinje tvingas man ju att bedöma systemet, och det gör väl inget om man får det så att säga redovisat. Jag skall gå tillbaka till den här skattemotionen, där herr Hansson säger att han har sina 200 miljoner kronor. Det är intressant. Ni har yrkat avslag på hela det skattepaket som regeringen har lagt fram. Ni har godtagit sprit-, öl-, vinoch tobaksskatten, för den är, har ni sagt, socialt motiverad; det står klart i motionen. Men sedan säger ni att för att undvika att folk köper ut alltför mycket sprit till julhelgen skall man låta dem handla något i förväg och använda de starka dryckerna då. Det blir inte mycket kvar av de där 200 miljonerna till mjölksubventioner. Men den här motionen är också intressant, herr Hansson i Skegrie, därför att den är en mittpartimotion. Man skall göra besparingar inte bara på den kommunala sektorn utan även på den statliga. Nu är jordbrukarna inte bara jordbrukare utan också skogsägare i mycket stor utsträckning; de äger 50 procent av skogen i det här landet. För de mindre jordbrukarna har vi serviceorgan som heter skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. Ledaren för det andra mittpartiet har i radiointervju, när han blev tillfrågad om var man skall spara, sagt: Man kan ju till att börja med ta bort skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna, för där har man byggt upp en stark organisation som kan ta över verksamheten. Det kan få konsekvenser, herr Hansson. Jag gissar att organisationen på jordbrukets område är väl så stark som den på skogsbrukssidan. Och säger man till skogsbruket: ”Ni är tillräckligt starka, så nu får ni klara det här själva; vi bryr oss inte om det” — då kan man med lika stort fog säga detsamma till lantbruksorganisationerna. Var försiktig med herr Helén, när han börjar med sina sparsamhetspropåer! Jag skall säga det ärligt, herr Hansson: Ni kan lita på oss socialdemokrater när vi skriver under ett avtal. Vi är beredda att försvara det avtalet, och herr Hansson skall icke påstå något annat. Jag kan inte hjälpa att Aftonbladet skriver vissa saker ibland, men om herr Hansson lovar mig en sak skall jag lova en tillbaka.

Herr talman! Herr Hansson i Skegrie har ju svarat herr Magnusson i Nennesholm i fråga om 30 000-kilogramsgränsen, så jag kanske bara skall göra herr Magnusson uppmärksam på att den gränsen gäller sedan investeringen är genomförd. Man behöver alltså inte nu ha en mjölkproduktion på totalt 50 000 kilogram. Men det är möjligt att herr Magnusson kan utöka sitt koantal och därmed öka produktionen när han har gjort den här investeringen och på så sätt komma upp till gränsen 50 000 kilogram. Om det är någon orättvisa med denna gräns, så hade den ju blivit lika stor var man än hade satt gränsen.
Herr talman! Jag hoppas för min del att herr Persson i Skänninge inte har alltför stort inflytande när det gäller att tillsätta generaldirektörer. I fråga om familjeinkomsten påstår herr Persson fortfarande att det rör sig om en uppfinning av herrarna i Malmö. Här har jag ett meddelande från Jordbrukets utredningsinstitut som är daterat i början av 1971. Där använder man också denna benämning på familjeinkomsten, och jag kunde visa ännu äldre sådana meddelanden där man även gör det. Det är inte alls någonting som är uppfunnet i Malmö. Det är tyvärr någonting som vi har godkänt men som aldrig borde ha godkänts.
Herr talman! Jag sade, herr Hansson i Skegrie, att det är möjligt att vi har konstruerat familjeinkomsten i det här huset, och då får vi ändra det i det här huset. Men det är dessa herrar som har åberopat att man skall lägga familjeinkomsten till grund — det är det jag ville ha sagt. Jag tror inte att jag har något inflytande när det gäller att tillsätta generaldirektörer, som tur är. Det finns en skillnad, hade jag tänkt säga, mellan Åsa Moberg och herr Helén. Åsa Moberg har ju öppet och klart deklarerat att hon inte begriper skogsbruk.

Herr talman! Den omröstning som vi så småningom skall komma fram till skall visa om riksdagen följer civilutskottets förslag eller den proposition som stöds av moderaterna och vissa socialdemokrater. Följer kammaren utskottets förslag, så har den givit möjlighet till fortsatt existens för ett inte så litet antal småföretagare och köpmän i de större städerna och samtidigt bidragit till att ge invånarna i allmänhet möjlighet till en bättre närservice. Följer kammaren propositionen, så har den offrat dessa intressen. För vad? Möjligen, för vissa socialdemokraters del, för att stötta upp regeringen och visa att den har tänkt rätt — fast det vart fel. Möjligen, för moderaternas del, för att propositionen på sikt ger bättre avkastning på ett fastighetskapital. Jag utgår från att ingen vill vidkännas sådana skäl för en röst på propositionen och att alla — ”i princip”, som det heter — i ord vill betyga sitt intresse för småföretagare och för en god service. Just därför finns det verkligen skäl för att i enskild eftertanke granska de verkliga motiven för varje röst på propositionen. Så långt de allmänna resonemangen. I det konkreta val som kammaren nu skall göra kan det givetvis — och med viss rätt — påstås att också utskottsförslaget har sina brister. Det är sålunda klart att prövningen enligt 6 § i utskottets lagförslag lämnar en hel del till hyresnämndernas bedömning. Det framgår med all önskvärd tydlighet av propositionen att statsrådet Lidbom inte har samma förtroende för hyresnämnderna som utskottet utan försöker ge schabloner åt dem utan att ta in några regler i lagtexten. Till och med reservanterna har ju reagerat litet på denna punkt. Det kan också erinras om de allmänna beskrivningar som anses räcka för bostadsmyndigheterna när man vill främja uppkomst av nya servicelokaler. En annan invändning är att en hel del övergångsregler behövs. En del, de flesta, faller väl inom Kungl. Maj:ts befogenhet. En del borde kanske rätteligen ytterligare regleras i lag och beslutas tillsammans med riksdagen. Utskottet har förutsatt att vi — om det visar sig nödvändigt — får förslag och närmare bedömningar i den delen. I första hand är det då behandlingen av redan slutna avtal jag tänker på. Med den minskade känslighet för retroaktiv lagstiftning som propositionen visar, kan vi med förtröstan utgå från att justitiedepartementet kan tillgodose dessa krav trots riksdagsferierna. Även om nu alternativet har sina ofullkomligheter, så är dess innehåll i alla fall bättre än propositionens. Det är det principiella ställningstagandet som i alla fall måste bli avgörande. Nå — säger kanske någon — är inte den tidigare uttalade, berättigade kritiken mot hyresreglering över huvud taget ett skäl att i varje läge rösta för det mest ”marknadsmässiga” alternativet? Och visst är det ett skäl att överväga. Men detta måste — för att använda statsrådet Lidboms egna ord från en interpellationsdebatt den 13 april — vägas mot ”den naturliga svårighet som ofrånkomligen måste inställa sig när man efter att ha levt i tiotals år med en hyresreglering plötsligt skall gå ut i en fri marknad”. Vi är — bortsett från vänsterpartiet kommunisterna och möjligen herr Lundberg — ense om att det är ett övergångsproblem. Kärnfrågan är från min utgångspunkt följande. Om det nu visar sig att marknaden inte är mogen för fria hyror, skall man då använda en upptrappningsmetod eller en regleringsmetod? Upptrappningsmetoden är en framkomlig väg då man skall gå över från en prövning till en annan. I ett sådant fall har vi — som för bostäderna — ett nytt tak att falla tillbaka på; man vet hur långt man skall falla och bromsar hastigheten. När det gäller lokalerna ligger det annorlunda till. Där vet vi var vi står men inte var vi hamnar. Det är till och med så — och det understryks av utskottet — att kanske fler vågar språnget ut i det okända om man vet att man får vila på vissa ställen. Det betyder i klartext en uppenbar risk för att propositionen bidrar till att höja marknadsnivån därför att hyresgästen tänker: Kommer tid, kommer råd. Poängen i regeringsförslaget är just att man inte kan komma i åtnjutande av upptrappningens förmåner förrän man träffat ett s.k. frivilligt avtal med hyresvärden. Är det inte att ge hyresvärden ytterligare ett argument för att hyresgästen skall acceptera hans krav? Hyresvärden kan då locka med resonemanget: Godkänner du kravet nu, kostar det i höst bara en fjärdedel — godkänner du inte, så kan du gå. Om inte problemen vore så omedelbart förestående skulle det nästan vara att föredra att inte ha någon avtrappning alls framför att godta propositionen. Men — har statsrådet Lidbom anfört — hyresgästerna skall ju så småningom få en möjlighet att få hyran prövad även på egen begäran. Vad är då detta egentligen? Det förslag som aviserats till 1973 års vårriksdag skall, som det heter, ”göra hyresgästen delaktig i det indirekta besittningsskyddet” även när det är han som vill ha en ändring av hyresvillkoren. Om man nu till skillnad från statsrådet tycker att det indirekta besittningsskyddet är ett bräckligt stöd, förlorar en sådan reform i värde. När man dessutom — som jag nyss redogjorde för — lyckats bidra till att pressa upp den marknadsnivå som man skall jämföra med kvarstår inte ens resonemanget om gungorna och karusellen — den aviserade reformen får bara effekt på några udda fall. Det är mänskligt att göra felbedömningar. Jag vill för egen del gärna säga att den bedömning jag gjorde av övervältringsmotivet våren 1971 också var en överskattning av detta och kanske en underskattning av vissa större företags allmänna vinstmotiv. Totalbilden har dock visat sig riktig. Det är också klart att den rätta tidpunkten för att handla enligt utskottets förslag var då det först framställdes under förra året. Det tjänar ingenting till att ropa ”Vad var det vi sade?” eller att diskutera skälens hållbarhet i maj 1971. Det väsentliga är att vi är beredda att ingripa i samma ögonblick som ett ingripande behöver göras och att ingreppen blir ungefär så kraftiga som övergångssvårigheterna motiverar. Den sista meningen är ett ordagrant upprepande av vad statsrådet Lidbom sagt. Till det vill jag lägga följande. Även om det psykologiskt kan förklaras att regeringen inte vill inta en så att säga av oppositionen ”begagnad” ståndpunkt så får vi väl hoppas att kammaren är mindre känslig i dessa frågor. Det är så lätt att fastna i en bedömning och glömma de ursprungliga skälen. De skälen finns i tredje lagutskottets utlåtande från 1968, dvs. utskottet utom centeroch folkpartiledamöter som reserverade sig. Socialdemokrater och moderater tyckte då att hyresförhållandet i fråga om lokaler utgör ”i de flesta fall ett led i en affärsmässigt driven verksamhet och sociala skäl kan knappast åberopas för den ena eller andra lösningen”. Det är verkligen ett säreget uttryck för förståelse och praktisk socialism. Fråga småföretagarna som inte kan fortsätta sin näring om de kan åberopa några sociala skäl! Den som nu röstar med propositionen ansluter sig alltså — och nu utan att kunna skylla på bristande upplysning — till detta kallt affärsmässiga budskap. Det kan givetvis vara naturligt att ledamöter som inte haft anledning att på nära håll följa de här frågorna kan känna osäkerhet och kluvenhet. En sådan osäkerhet hålls vid makt av statsrådets uppfattning att det ännu är för tidigt att fälla något slutligt omdöme om avvecklingen av hyresregleringen av lokaler. Dessa ledamöter skulle jag vilja fråga: Med vilket alternativ — utskottets eller regeringens — följer de största riskerna av en felbedömning? Svaret är givet — och därmed borde deras ställningstagande också vara det: ett bifall till utskottets hemställan. Vad innebär i övrigt ett bifall till utskottets förslag? Innebär det bara, som statsrådet Lidbom sade i sitt tidigare nämnda interpellationssvar, att vi skjuter svårigheterna framför oss utan att vinna några fördelar på sikt? Väljer man vänsterpartiet kommunisternas linje är svaret ja. Väljer man däremot utskottsmajoritetens alternativ blir svaret nej. Enligt den linjen får vi också vissa hyreshöjningar på samma sätt som enligt propositionen. Men skillnaden är att hyresmarknaden enligt utskottsförslaget får en tillnyktringsperiod innan man avtalar om definitiva hyror. Enligt propositionen skall man provoceras att sluta avtal i ett låt oss säga förvirrat och oklart läge och bara få en smärtstillande spruta vars effekt sakta avtar. Det är ungefär som att bota mässling genom att måla över prickarna, för att citera ett drastiskt uttryck av utskottets vice ordförande, herr Bergman, i förra årets debatt. Om vi fortsätter att se lokalhyresfrågorna på sikt, så har vi framför oss debatten år 1974 om en eventuell fortsatt hyresreglering. Vad är det som händer då? Ja, den frågan är central. Innan den kan besvaras, måste vi dock veta svaret på en annan fråga: Vilka regler skall gälla enligt hyreslagen om hyresregleringslagen upphör att gälla? Kan vi räkna med att vi då har ett i hyreslagen inskrivet direkt besittningsskydd som alternativ, blir ekvationen lättare att lösa. Skall vi fortfarande räkna med obekanta faktorer i en slumpartad bedömning av en rätt till skadestånd, är jag rädd för att vi står kvar i dagens debattläge. I reservationen 3 föreslås riksdagen begära förslag om ett direkt besittningsskydd för lokaler även enligt hyreslagen.

Vad har vi fått? Jo, propositionen 70 med däri refererade remissvar och ett anförande av statsrådet Lidbom. Han avfärdar utvärderingen genom att säga följande: ”Jag vill inte hålla för uteslutet att övergången från hyresreglering till en i princip fri hyresmarknad kan komma att medföra påfrestningar för vissa branscher eller vissa företag. Både hyresvärdar och hyresgäster har i övergångsskedet svårigheter att bedöma marknadsläget och att avgöra vad som är skälig hyra.” Det är så sant som det är sagt. Sedan fortsätter framställningen med följande glasklara framtidsbild: ”Snart nog torde emellertid förhållandena stabiliseras.” Javisst — men hur och vid vilken hyresnivå? Slutsatsen är lika logisk: ”Frågan om besittningsskyddets utformning måste bedömas utifrån ett sådant mera långsiktigt perspektiv. Från denna utgångspunkt finns inte anledning att nu ompröva valet av skyddsform för lokalhyresgäster.” Alltså: På något sätt blir det förr eller senare jämvikt vid en okänd hyresnivå mellan utbud och efterfrågan på lokaler. När vi har fått jämvikt behövs det inga skyddsregler. Detta är en ganska märklig hyrespolitisk viljedeklaration. Den innebär i klartext att eftersom vi i ett jämviktsläge inte behöver bra skyddsregler, så kan vi avstå från dem också medan vi väntar. Ingen hänsyn tas till att om vi får skyddsreglerna tidigare, så påverkar detta förväntningarna och därmed den framtida hyresnivån. Jag nöjer mig nu med att åberopa den här argumenteringen som ett stöd för reservationsyrkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan under 1 och 2 samt till reservationen 3.